Herr talman! Jag skall inte kommentera det senaste inlägget på annat sätt än att säga, att om herr Gustafsson hade följt debatten här i kammaren och satt sig in i frågan och i vad reservanterna begär, nämligen att få en samordnad överblick över eventuell utbyggnad av våra vatten, då är det möjligt att herr Gustafsson utan att dagtinga med sitt samvete hade kunnat rösta på reservationen. Låt mig sedan säga till statsrådet Bengtsson att han skulle gå i borgen för att renantalet i Sörkaitum blir högre än i dag. Det tror jag att samerna själva vill. Utan att samerna velat det har emellertid renbeståndet i Sörkaitum nu gått ned mycket kraftigt. Jag hoppas verkligen att man ur renbetessynpunkt inte skall få sådana förhållanden genom ingrepp från vattenkraftbyggarnas sida att man inte får uppleva att renantalet går upp igen. Statsrådet visade en fjällkarta. Jag har också tagit med mig en karta, som är litet större än den som finns i propositionen. När statsrådet visade gången av detta projekt glömde han en viktig del, nämligen att Satisjaure som vattenmagasin inte kommer att kunna fyllas, eftersom man gör en överdämning uppe vid Teusajaure. Då ligger det frestande nära till hands att säga: Låt oss göra en damm i Kaitumälven och låt oss föra vattnet från Kaitum över till Satisjaure; det är nämligen ekonomiskt lönsamt att utnyttja det magasin som finns där. Då kommer man tillbaka till argumentet om att Kaitumprojektet är lönsamt. Genom en sådan överbyggnad utnyttjas de resurser som redan finns. Där finns alltså ett samband, herr statsråd: Om man säger ja till Ritsem så ligger det snubblande nära att säga ja till Kaitum i nästa omgång. Vi vill därför få denna vattenregleringsfråga prövad i ett sammanhang. Kan man slutligen, herr statsråd, här göra jämförelser mellan utbyggnaden av Ljungan och Ljusnan kontra Ritsem? Kan man säga att vi framför kritik därför att Ritsemprojektet gäller en statlig insats, medan det i Ljungan och Ljusnan gäller privata insatser? Om statsrådet hade försökt följa oss i vår argumentering, så hade han funnit att problemet inte gäller vem som bygger, utan hur vi skall bevara de högfjällsområden som är i fara och som är säregna i sin utformning. Där finns stora botaniska värden, ett djuroch fågelliv som är särpräglat för högfjället i vårt land och för hela den skandinaviska halvön. Jag har icke, herr statsråd, på något sätt talat för turismen, utan vad jag talat för är att vi bör bevara ett av de sista vildmarksområdena i Europa. Vi bör bevara det för framtiden utan att slita ned det. Där har vi — och jag vill knyta an till vad jag sade inledningsvis — ett ansvar inför framtiden som vi inte kan komma ifrån.

Herr talman! Statsrådet Bengtsson frågade vad det var för slags politik att försvara utbyggnad av privata kraftverk men säga nej till staten, när den innehar fallhöjden. Mig veterligt har ingen från vår sida tagit upp frågeställningen på det sättet. Vi säger självklart nej varje gång det gäller en utbyggnad av en kraftstation som ur miljövårdssynpunkt är direkt olycklig och olämplig. Det är bärande för vårt ställningstagande, vare sig det är staten eller privata företag som vill göra utbyggnaden. Sedan vill jag återigen komma tillbaka till påståendet om att man från departementets sida har funnit att det går att finna nya kalvningsland. Statsrådet Bengtsson har lovat att äta kammarens protokoll, om han inte kan se till att samerna efter utbyggnaden skall kunna ha ett större antal renar på detta område än de har i dag. Detta påstående om nya kalvningsland bygger statsrådet Bengtsson på en inlaga som vi fortfarande inte riktigt känner till vem det är som står för. Jag frågade i min föregående replik, om det möjligen var statsagronomen Stéen, men jag fick varken jakande eller nekande svar på frågan. Om det är Stéen som statsrådet åberopar vill jag gärna för kammaren berätta att Sörkaitums samer redan ingående läst denna inlaga och den 20 maj i år bemött den i en skrivelse på sex A 4-sidor. Jag vill vid denna sena timme inte läsa upp allt vad som sägs i skrivelsen, men sammanfattningen kan väl vara värd att återges. Den har följande lydelse: ”Sammanfattningsvis bedömer Stéen det som möjligt att bedriva renskötsel inom Sörkaitums lappby med ”rationellt renantal” även efter genomförandet av det planerade regleringsföretaget under förutsättning dock att åtgärder vidtas som kompenserar de betydande olägenheterna som uppstår. Sörkaitum kan omöjligen hålla med Stéen i denna bedömning, vars största fel torde vara att han förutsätter att kalvning skall kunna ske öster om Vietas, vilket byn bestrider.” Man avvisar även de åtgärder som berörts i inlagan. Jag tror att man bör tillmäta yrkesfolkets uppfattning stor betydelse. Till sist vill jag ta upp en tredje punkt, och den gäller sambandet mellan Ritsem och Kaitum. Det är riktigt att vattnet leds tillbaka till kraftverket i Vietas — i detta fall är jag helt över ens med herr statsrådet. Men det var inte detta som jag förde på tal i mitt inledningsanförande och i min replik, utan jag förde resonemang om vattenreservoaren i Satisjaure, något som också herr Eric Carlsson i sin senaste replik var inne på — och jag skall därför inte upprepa det nu. Det är på denna punkt som sambandet ändå finns.

Vill jordbruksministern svara ja på denna fråga har vi kommit en bit på väg.

Herr talman! Ett par ord i största korthet! När jordbruksministern, tillika miljöminister, nu gör ett av sina tyvärr alltför fåtaliga gästspel här i kammaren, hade man gärna unnat en så sympatisk talare en mera behaglig roll att kreera än den han har i dag. Det kan inte vara trevligt för en miljöminister att lägga fram förslag om intrång i en av våra nationalparker. Detta kan allra minst vara trevligt för en miljöminister som står mitt uppe i arbetet med den första stora internationella miljövårdskonferensen i FN:s regi, som skall äga rum i Stockholm 1972 och som vi, trots vissa motigheter nu på slutet, hoppas skall bli en stor och förpliktande framgång. Tyvärr ser det ut som om regeringen under vägen fram mot denna konferens ser till att det uppstår litet säregna vägmärken vid sidan, nämligen bokskogen i Sturup, Brofjorden och Stora Sjöfallet.
Herr talman! Jag möter med stor frimodighet FN:s miljövårdskonferens 1972, och jag är inte rädd att inför FN redovisa vår kraftverkspolitik såsom den har utformats. Vi har sparat stora områden med orörda älvar, men vi fortsätter att bygga ut en del av det som vi har bestämt 1962. Det finns ingen anledning att inför FN:s miljövårdskonferens skämmas för detta. Kaitumprojektet har ännu inte nått vattendomstolen. Först sedan vattendomstolen i vederbörlig ordning har prövat lagligheten av detta företag, kan det bli aktuellt att gå till riksdagen och begära pengar. Men jag kan säga att om den situationen inträffar under kommande år, blir det icke med den motiveringen att man har byggt ut Ritsem, utan med den motiveringen att Kaitumprojektet i och för sig är lönsamt och lagligt enligt vattendomstolen.

Herr talman! När vi nu har att behandla statsutskottets utlåtande nr 220 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående avveckling av Marvikenprojektet berör vi därmed frågan om en av de största ekonomiska satsningar på ett utvecklingsprojekt som staten svarat för efter andra världskrigets slut. Redan i mitten av 1940-talet började man diskutera atomenergin och var överens om att denna energikälla i framtiden skulle behövas som komplement bl.a. till de mer traditionella kraftkällor som hade att svara för vår energiförsörjning. Det var väl också naturligt att Sverige, som räknas som ett tekniskt högtstående land, tidigt insåg att atomenergin skulle få stor betydelse för vårt lands utveckling. Alltför tidigt, kanske många säger i dag, när vi står färdiga att avveckla detta monument över svensk atomforskning, som utskottet med anledning av ett motionsförslag inte velat ytterligare fördyra genom att göra det till ett nationalmonument. Jag avser inte här att ”gråta över spilld mjölk”. Jag är på det klara med att man när det gäller teknisk utveckling av avancerad karaktär ibland får betala lärpengar, det gäller för såväl AB Sverige som det stora eller lilla industriföretaget. Men lärpengarna är ju också till för att man för framtiden skall försöka undvika nya felinvesteringar. I motionsparet I: 1373 och II:1598 har vi därför från vårt parti begärt att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa att en parlamentarisk undersökningskommission tillsättes för att granska atomprogrammet och dess utförande och att framlägga förslag i överensstämmelse med motionen till Herr talman! Denna hemställan framgår av reservation nr 1, där vi tillsammans med folkpartiet vill ge Kungl. Maj:t till känna vad som anförts i motionerna. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation. Detta mitt yrkande vill jag motivera med några få ord. Det senaste decenniet har inneburit en snabb frammarsch för atomkraften, som på många håll ute i världen framgångsrikt har hävdat sig i konkurrensen med andra energikällor. Utvecklingen i Förenta staterna har gått särskilt fort. Och detta har sitt speciella intresse med hänsyn till vårt val av reaktortyp. Jag behöver inte erinra om att debatten om reaktortyp länge varit het i Sverige — lättvatten eller tungvatten som moderator. I dag kan vi alla se resultatet av det val som gjorts här. Den mångomtalade och så mycket diskuterade svenska linjen i reaktorpolitiken har gått ut på att bygga tungvattenreaktorer med en sådan utformning att de var så lika lättvattenreaktorerna som möjligt. Att Marviken nu misslyckats betyder ju inte att alla de nedlagda pengarna fördenskull är helt bortkastade. Många av erfarenheterna man gjort har ju varit till nytta vid projekteringen av lättvattenreaktorerna i t.ex. Oskarshamn och Ringhals, något som jag övertygats om vid femte avdelningens besök i Marviken och Studsvik. Men detta kan dock inte undanskymma det förhållandet att tungvattenreaktorn för dagen främst är av teoretiskt intresse i den meningen att den köpare som vill ha en fungerande reaktor som producerar energi till lägsta möjliga pris och som samtidigt utsträcker sin planeringshorisont framåt i tiden, anses göra bäst i att välja en lättvattenlösning. Statsutskottet har enhälligt ställt sig bakom Kungl. Maj:ts förslag att tungvattenreaktorprojektet Marviken skall avvecklas. Riksdagen har med Kunglk Maj:t ett gemensamt ansvar för detta utgiftsbeslut, som i pengar redovisats till cirka 500 miljoner kronor men som i verkligheten — om man räknar alla kostnader — rör sig om 700 å 800 miljoner kronor. Hur skall vi kunna undvika felaktiga satsningar i framtiden, och vad är grunden till det felaktiga beslutet? Med anledning av den sista frågan måste jag erinra kammaren om att Marvikenprojektets fullföljande tidigare vid olika tillfällen här i kammaren tagits upp från vårt håll. Men för få har velat lyssna. Jag vill inte lasta någon speciell för detta, det är alltid lätt att vara efterklok. Och som industriministern framhåller om det svenska atomenergiprogrammet i förordet till vitboken, fanns det i slutet av 1950-talet med hänsyn till de speciella förutsättningar som då rådde knappast något alternativ. Men jag vill också direkt citera vitbokens förord: ”Vad som däremot kan diskuteras är om programmet tidigare än som faktiskt skedde hade kunnat anpassas till den tekniska och kommersiella utvecklingen, framför allt lättvattensteknikens genombrott. Om man formulerar problemet på detta sätt är det framför allt Marvikenprojektet som kommer i blickfältet.” Av förordet till vitboken framgår att industriministerns syfte med den är att belysa motiven och riktlinjerna för statsmakternas olika ställningstaganden till atomenergiprogrammet. Vi ser vitboken som något positivt i denna affär. Men, herr statsrådet Wickman, vi måste väl vara överens om att vitboken trots sina förtjänster dock inte är det fullständiga dokument man önskar tillgång till för att nå fram till ett uttömmande och objektivt svar på frågan om brister i information och beslutsunderlag i Marvikenärendet. Vi anser detta svar så väsentligt att vi måste yrka på att vitboken kompletteras. Varför är då detta svar så väsentligt för oss? Jo, det är ju först sedan vi fått svaret som det blir möjligt för oss att komma åt dagens problem, nämligen problemet hur felsatsningar skall kunna begränsas till omfattning och kostnad. Att man, som jag tidigare sagt, inom den statliga sektorn liksom inom det enskilda näringslivet gör och måste göra felsatsningar är ju klart, och det är inget fel i det, det är en förutsättning för utveckling. Men man måste spela med öppna kort om det skall vara möjligt att i tid bedöma när ett projekt är moget att avvecklas. Jag tänker inte så mycket på att otrevliga avgöranden av regeringen som regel kommer strax efter ett val, utan mer på att vi inte kan känna oss övertygade om att olika experters information och uppfattningar på ett riktigt och ändamålsenligt sätt kunnat eller fått nå fram till Kungl. Maj:t och riksdagen. Syftet med den studie som vi som stöder reservation 1 vill ha gjord av en parlamentariskt sammansatt grupp är inte — och det vill jag särskilt betona — att få fram någon syndabock för den felaktiga satsningen i Marviken. Det väsentliga enligt vår mening är att få fram en helt objektiv kartläggning av hur beslutsfattandet skedde vid olika tidpunkter och i olika instanser. Vilket material fanns tillgängligt? Kom den kritik mot projektet som framfördes redan på ett tidigt stadium och den tveksamhet som fanns under olika skeden av projektets utveckling fram ordentligt? Hade riksdagen möjligheter att fatta sina beslut på grundval av information som gav så att säga sannast möjliga bild av hur de som är bäst ägnade att göra de vetenskapligt-tekniska bedömningarna såg på Marvikenprojektet? Jag inser givetvis att vi riksdagsmän när det gäller så tekniskt komplicerade ting som tungvattenreaktorer är helt och hållet lekmän. Också i fortsättningen kommer riksdagen att få fatta beslut i komplicerade tekniska frågor med stor ekonomisk räckvidd. Jag anser, och det vågar jag tro att samtliga ledamöter i kammaren också gör, att det är ett självklart krav att de beslut vi politiker ändå måste fatta i sådana frågor grundas på en så rättvisande bild som möjligt av de uppfattningar de personer har, som kan klara den vetenskapligt tekniska sidan. Finns det — som man nu kunnat konstatera och som för övrigt framgår av vitboken — kritik mot ett projekt måste man se till att t.ex. planeringstekniken inom berörda myndigheter är så ordnad och att informationsvägarna fungerar på ett sådant sätt att kritiken når fram. Vi reservanter anser att det är av allra största betydelse att de misstag som kan ha gjorts under Marvikenprojektets olika faser när det gäller underlag och former för själva beslutsfattandet blir så fullständigt belysta som möjligt. Det kan inte råda någon tvekan om att alla möjligheter måste tillvaratagas att dra lärdom av Marvikenprojektet för att i största möjliga mån söka undvika felsatsningar i framtiden av den ekonomiska storleksordning det här är fråga om. Vi tror också att erfarenheterna från handläggningen av och beslutsfattandet i atomenergiprogrammet och Marvikenärendet i synnerhet skall kunna utnyttjas i syfte att komma fram till för riksdagen mera ändamålsenliga beslutsunderlag. Herr talman! Stasrådet Wickman avslutar vitbokens förord med bl.a. följande: ”Denna skrift består av dels en kort historisk översikt av atomenergiprogrammet under åren 1947—1970, dels ett antal dokument.

Utan att jag på något sätt vill förringa vitbokens värde, som jag tidigare förklarat är ett värdefullt tillskott i syfte att belysa motiven och riktlinjerna för statsmakternas olika ställningstaganden till atomenergiprogrammet, tycker jag nog att de upplästa citaten är kanske den starkaste motiveringen för den av reservanterna begärda fullständiga utredningen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Dagens debatt utgör avslutningen på en etapp av svensk atompolitik som markerar om inte ett helt misslyckande så ändock många svikna förhoppningar. När herr Nyman inledde sitt anförande med en jämförelse mellan Marvikenprojektet och regalskeppet Wasa, sade han att det fanns en stor skillnad; regalskeppet kapsejsade men Marviken består. Men, herr Nyman, regalskeppet Wasa återuppstod och blev ett minnesmärke som intresserar hela världen och som har gett en bild av en viss epok i vår historia. Om man i dag skulle göra en värdering av Marvikenprojektet jämfört med regalskeppet, kanske det senare skulle vinna övervägande majoritet, alltså värderas högst. Riksdagen har under de gångna åren i denna fråga fått fatta beslut, som har varit av sådan storleksordning och räckvidd, framför allt i ekonomiskt hänseende men även industripolitiskt, att riksdagsmännens möjligheter att följa ärendet inte har stått i tillbörlig proportion till frågans vikt och betydelse. Riksdagsmännen har inte haft tillräckligt med fast mark under fötterna när det gällt att välja den ena eller den andra beslutsinriktningen. Vi är fortfarande lekmän, och jag kommer här att som i högsta grad lekman kommentera den här frågan och göra några randanmärkningar. Debatten i dag visar att vi är eniga i huvudfrågan, nämligen att Marvikenprojektet skall läggas ned och att Marviken skall ersättas med ett oljeeldat kraftverk. Såvitt jag vet har inte heller experterna hittills kommit till annan uppfattning. Vad vi nu närmast i reservationerna diskuterar är frågan hur dylika problem skall hanteras framöver. För den svenska allmänheten framstår — otvivelaktigt Marvikenprojektet som ett jättefiasko — det kan vi inte komma ifrån. Det kommer att bli mycket svårt för oss riksdagsmän att försvara vårt handlande under 1960-talet. Därför är vi givetvis tacksamma för den vitbok som statsrådet Wickman nu har presenterat och som kommer att ge belysning av bakgrunden och motiven för de beslut som har fattats.

Jo, svarade kommunalmannen, det är bara den skillnaden att experterna gör sina felbedömningar på ett mera sakkunnigt sätt. Vi har nära nog uteslutande fått förlita oss på experterna. Vi har inte haft möjlighet att i tillräcklig utsträckning följa arbetet under dess utveckling eller ta del av diskussionerna mellan experterna och höra deras olika meningar. Här kommer att sägas att det ändå har förekommit föredragningar i statsutskottet. Jag ser att f. d. statsrådet Lindholm, som är ordförande i femte avdelningen, är närvarande i kammaren, och jag må säga att han för sin del aldrig har vägrat föredragningar när någon av ledamöterna har begärt sådana. Det är dock svårt att i detta skede få en riktig bakgrund till en så komplicerad fråga som denna. Information måste ges på ett tidigare stadium och kontinuerligt för att vi riksdagsmän skall ha möjlighet att följa debatten i en så stor fråga som denna, således även när meningarna bryts mellan experterna.

Man valde alltså tungvattenlinjen, som skulle kunna drivas med naturligt uran och tungt vatten, vilka båda komponenter skulle kunna framställas inom landet — även om kostnaderna blev höga. Detta betecknades som den svenska linjen. Jag har full förståelse för att dessa mycket tungt vägande argument — vid den tiden, inte alltför långt efter andra världskriget med dess besvärligheter i fråga om avspärrning — kom att påverka ställningstagandet under längre tid än vad som var förnuftigt från ekonomisk och kommersiell synpunkt. Jag förstår också att den svenska linjen även hos förtroendemännen kom att dominera framför t.ex. kraftverksföretagens propåer, framförda redan 1959, om att man borde pröva andra lösningar. Man fasthöll alltså vid tungvattenlinjen och hoppades dessutom att man skulle finna nya tekniska lösningar, som skulle göra den mer konkurrenskraftig. Man talade om en kokarversion och hade planer på en nukleär överhettning, som det heter på expertspråk. Det skulle innebära att man finge en bättre effekt och ekonomi av den tungvattenmetod som vi hade valt — och som en del då redan kritiserade. Man ville inte heller splittra resurserna.

1962 fattades alltså beslut om att uppföra anläggningen i Marviken och förarbetena påbörjades och alla var eniga. Utvecklingen gick emellertid snabbt. I Amerika var man redan 1963 på det klara med att lättvattenlinjen var överlägsen andra linjer på atomenergiutvecklingens område. År 1964 började därför här i Sverige allt fler röster höjas för en alternativdiskussion om Marviken. Marvikenprojektet var dock påbörjat och befann sig på det förberedande stadiet. Upphandlingar hade gjorts när det gällde detaljer, men arbetena hade inte igångsatts på plats i Marviken. Enligt vad som senare framkommit förelåg tämligen olika uppfattningar bland experterna vid den tiden. Allt fler avlämnade skrivelser och framförde propåer till atomdelegationen och Aktiebolaget Atomenergi. En del av dessa propåer kom aldrig fram till offentligheten och aldrig till riksdagsmännen. Detta måste anses varit en stor brist. Det är möjligt att statsrådet Wickman kan lämna några kompletterande upplysningar, vilket vi skulle vara tacksamma för. Jag anser att inte minst den kritik som framfördes från kraftverksföretagen — däribland Vattenfall — var ganska stark. Den borde i det läget ha vunnit bättre behör i diskussionen. Jag vill erinra om dokument nr 48 i vitboken, som alla har. Detta dokument är en skrivelse, daterad i maj 1964, från generaldirektör Grafström och direktör Liander. I skrivelsen anfördes bl.a.: ”Man kan inte heller bortse från eventualiteten att lättvattenreaktorerna även på längre sikt kommer att visa sig ekonomiskt överlägsna. Genom att i tid hjälpa fram svensk industri som tillverkare av sådana reaktorer skulle Bolaget även i ett sådant fall kunna realisera en av sina huvudmålsättningar.

Högern, som partiet då hette, väckte motioner om att man skulle avbryta projektet. Men de flesta av oss höll fast vid den svenska linjen; vi ansåg oss inte ha fått tillräckliga motiv för en omprövning. Men det märkliga är ändå att år 1965, medan riksdagens vårsession pågick, var ASEA i stånd att offerera ett lättvattenverk till Oskarshamn.

Till en del är det givetvis tack vare forskningen genom statens medverkan, men vi kan inte finna att utvecklingen i någon större grad har präglats av svensk forskning; fastmer har man byggt på vad man kunnat tillgodogöra sig i utlandet när det gällt de avgörande besluten. När man kommit så långt att man 1965 började bygga upp atomverket i Marviken, var det givetvis mycket svårare att ändra inriktningen. De diskussioner som fördes 1966 i riksdagen gällde mera detaljer. Ingen var då beredd att föreslå att Marvikenprojektet skulle omprövas, utan man ville se vad det skulle leda till när det färdigställts. I och för sig är det givetvis förvånande att man nu avbryter projektet, när det står så nära det skede där man skulle starta produktion och se resultatet av ansträngningarna och det enorma kapitalet. Att man nedlägger det nu — och därom är även experterna ense — beror inte bara på de rent tekniska och praktiska svårigheter som har visat sig när det gällt att få verket i drift utan också på att tungvattenlinjen inte kan försvaras vare sig ekonomiskt eller kommersiellt. Vilka alternativ har man, när man be slutat sig för att lägga ner driften vid Marviken? Den första fråga som inställer sig för en lekman är: Varför inte försöka lägga om och bygga en lättvattenreaktor, när man i alla fall har en rad grundläggande förutsättningar? Man har en lämplig plats, byggnader, turbiner, ledningar, tekniskt kunnande på platsen osv. Den möjligheten har också undersökts, och även om man först fann intresse för en sådan utveckling har man efter hand kommit underfund med att den linjen inte var realistisk. Skulle man ha haft någon nytta av försök med lättvattenreaktor i Marviken, skulle projektet ha varit av en helt annan storleksordning. De erfarenheter som Marviken möjligen i så fall skulle ha kunnat leda till har man ju redan vunnit vid det påbörjade Oskarshamnsverket, som för resten kommit så långt att man i går började mata in bränsle i reaktorn och avser att sätta i gång driften i försöksskala under julhelgen. Vi har funnit att det var helt realistiskt att man inte skulle pröva en sådan lösning. Då återstår vad som här föreslagits, nämligen att det skall bli en oljeeldad kondensatoranläggning för elproduktion, varvid man kan använda turbin, ställverk, ledningar och en del byggnader på platsen. Effekten kan inte bli den allra gynnsammaste. Med hänsyn till att turbinen inte är byggd för denna form av drift blir produktionen här dyrare per kilowattimme, men eftersom det är ett toppkraftverk — alltså ett verk som producerar kraft endast vid toppbehoven — har det kunnat försvaras. Det har ifrågasatts om det inte hade varit lika billigt att bygga ett helt nytt liknande kondenskraftverk för ungefär samma kostnad, 49 miljoner kronor; detta lär inte ha varit möjligt, utan man har ett tiotal miljoner kronor till godo i denna anläggning. Den har kostat närmare 500 miljoner kronor från början. Lägger man därtill ränteoch utvecklingskostnader torde Marvikenprojektets kostnader belöpa sig till cirka 650 mil joner kronor. Av dessa kan man återvinna i varje fall något tiotal miljoner kronor vid denna lösning, och jag har inte kunnat finna stöd för uppfattningen att något annat alternativ vore att föredra. Vattenfall har också presenterat kalkyler utvisande att man kan bygga ut detta kraftverk om det skulle erfordras. Det finns förutsättningar för att tredubbla dess storlek och andra förutsättningar, även oljetillförsel, föreligger utan alltför stora kostnader. Jag tycker det är det enda alternativ som står till buds. Det föreligger två reservationer och de är ganska likartade. Jag vet inte om jag behöver närmare precisera skillnaden. Från centerpartiets sida — och kanske främst av herr Eliasson som företrätt partiet i atomfrågorna under hela 1960-talet — har framhållits att man inte ville ha en kättarprocess i denna fråga. Vi har varit med och vi har fått ta ansvaret. Vi har lyssnat till experterna och vi har övertagit beslutsansvaret från dem. Vi får se detta som en episod och dra den nytta vi kan av den för framtiden. Vi instämmer emellertid i propåerna i motionerna — som är ganska hårt och kritiskt skrivna mot atompolitiken under 1960-talet — om att tillsätta en arbetsgrupp för att finna former för att riksdagsmännen på ett bättre sätt än hittills skall kunna följa utvecklingen och vara i stånd att fatta någorlunda fast fotade beslut i stora tekniska och komplicerade frågor. Vi tycker att detta är riktigt och vi föreslår därför i reservationen 2 att det tillsättes en arbetsgrupp med denna uppgift. Vi har alltså markerat en liten skillnad genom att vi inte påfordrar en arbetsgrupp som nu skall ta upp frågan om allmän granskning av atompolitiken och komplettera vitboken. Däremot har vi givetvis ingenting emot att alla de uppfattningar som inte kommit in i vitboken, nu kommer fram i press, i skrift, i tal. Det kan finnas anledning för Kungl. Maj:t att någon gång i framtiden komplettera vit boken, men den frågan får avgöras då. Vi tycker att vi nu bör se framåt och försöka skapa tillfälle för riksdagsmännen att få bättre beslutsunderlag. 1966 när frågan om en utredning om atomenergipolitiken diskuterades föreslog vi att den utredningen, som då var föreslagen att bestå av experter, även skulle innehålla riksdagsmän. Ett av motiven för detta var att dessa skulle kunna följa det tekniska arbetet och dess utveckling undan för undan och därmed få information i de frågor som man då förr eller senare fick fatta beslut om. Jag tror att det vore värdefullt om lekmän finge följa utredningsarbetet var helst det sker, kanske inte för att omedelbart ta ställning vid utredningens slutförande men för att få del av de olika meningar som kommer fram, att höra experternas meningar brytas osv. och därmed skaffa sig kunskaper för att verkligen stå på en fast grund när man till slut måste överta ansvaret från experterna och fatta beslutet. Med dessa ord vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen 2. Om den reservationen vid votering om kontraproposition skulle slås ut kommer jag för min del att stödja reservationen 1 med den förklaring jag nyss lämnat, klämmen i reservationerna går ju ut på samma sak.

Herr talman! Jag vill gärna inleda denna debatt om avveckling av Marvikenprojektet med att uttrycka min uppskattning av det sätt på vilket debatten förs i denna kammare i dag. jektet framstod som det ofrånkomliga beslutet, var det en naturlig ambition för industridepartementet och för mig personligen att göra en ordentlig genomgång av hela den process som lett fram till den situation vi nu befinner oss i. Ambitionen med vitboken var just att försöka återskapa de situationer i vilka de avgörande besluten fattades. Vitboken är icke en partsinlaga. Det är givetvis svårt för dem som är ansvariga för en publikation att avgöra i vilken grad den avsedda objektiviteten också blir förverkligad. Naturligtvis kan man alltid omedvetet halka in i en subjektivitet. Därför är jag glad att vitbokens ambitioner uppfattats på det sätt som man gjort här i debatten i dag. Jag tror också att vad jag kommer att säga under den fortsatta debatten här kommer att visa att vi alla i stort sett dragit om icke helt identiska så dock likartade slutsatser. Det är inte min avsikt att hålla ett särskilt långt anförande i dag, just mot bakgrund av att enigheten i bedömningen i verkligheten är stor. Man kan säga att denna debatt på det sättet i grunden ansluter sig till den typ av debatter som vi haft under hela atomprogrammets utveckling. Den debatten har i långt högre grad än vad allmänheten har klart för sig präglats av en betydande, nästan fullständig, enighet i detta hus. Jag skall inledningsvis något kommentera och komplettera uppgifterna om det aktuella beslut som vi just nu skall fatta, nämligen om avvecklingen av Marvikenprojektet som ett tungvattenprojekt. Naturligtvis innebar de tekniska svårigheter som kom fram vid provdriften och vilka, som framgår av det redovisade materialet, skulle ha krävt ganska omfattande ombyggnadsoch omkonstruktionsarbeten ett allvarligt bakslag. Men dessa svårigheter utgör ändå inte det enda eller ens det vikti gaste skälet till beslutet att nu avbryta arbetet med projektet. Jag tror att de förhållanden som är väsentliga för att man skall kunna förstå den aktuella situationen på atomenergiområdet inte tillräckligt uppmärksammats i debatten. Därför skall jag något utveckla motiven för vårt förslag, varom vi alltså är eniga, att avveckla projektet. De beräkningar som gjorts av Atomenergi och Vattenfall innebär att kostnaderna för att bringa den nuvarande anläggningen i ett driftdugligt skick skulle uppgå till cirka 40 miljoner kronor utöver de tidigare anvisade medlen om cirka 500 miljoner kronor. Dessa arbeten skulle ta ytterligare cirka tre år. Jag skulle vilja påstå att varken merkostnaderna eller förseningen på tre år i och för sig skulle ha behövt utesluta ett fullföljande av projektet. Det är åtskilliga utländska projekt av motsvarande karaktär som har drabbats av väsentligt större svårigheter än Marviken utan att det lett till nedläggning. Just därför är förslaget att nedlägga Marviken föremål för åtskillig internationell uppmärksamhet. Det har väckt förvåning att vi har föreslagit att beslut fattas om att avbryta ett projekt som står så nära sin fullbordan. I många andra länder skulle också sannolikt den nationella prestigen ha lett till att man hade fullföljt projektet. Jag nämner detta utan att därför mena att vi behöver förhäva oss. Att Atomenergi och Vattenfall kommit fram till en gemensam rekommendation, att projektet bör avbrytas kort tid efter det att den tekniska analysen avslutats, har följande bakgrund. De närmaste årens utbyggnad med lättvattenreaktorer kommer att anstränga våra begränsade forskningsoch utvecklingsresurser till det yttersta. Jag vill understryka att de resurser som vi i dagsläget satsar på detta område är ytterst begränsade internationellt sett och i förhållande till de uppgifter vi står inför när det gäller lättvatten reaktorernas exploaterande och inlemmande i vårt kraftsystem. Vi har i vårt land inte råd att följa alternativa utvecklingslinjer, även om de i och för sig är intressanta. Alternativa utvecklingslinjer ingår som bekant i de ledande atomenergiländernas program. Men vi har inte råd till det. Om vi skulle följa olika alternativ med de begränsade resurser som vi har till förfogande, skulle vi riskera att vårt huvudmål misslyckades. Ett fullföljande i dag av Marvikenprojektet skulle ha varit motiverat bara om ett fullföljande kunde beräknas ge ytterligare viktiga erfarenheter för utvecklingen av vattenreaktorer i allmänhet. Enligt både Atomenergis och Vattenfalls bedömning har projektet redan fullgjort sin avgörande uppgift. Jag kommer tillbaka härtill senare. Enligt Vattenfalls bedömning — och det är en bedömning som det inte finns något skäl att ifrågasätta — är det inte heller från kraftproduktionssynpunkt motiverat att rekommendera ett fullföljande av Marvikenprojektet som ett tungvattenprojekt. Det råder enighet mellan huvudmännen för projektet om hur de befintliga anläggningarna skall kunna användas. En ombyggnad till en oljeeldad anläggning ger betydande fördelar. Vi kan använda den befintliga turbingeneratorn, och en del av Vattenfalls investeringar i Marviken kan bli förräntade. Om detta råder full enighet också i utskottet, och jag behöver därför inte uppehålla mig vid den frågan. Det är en annan fråga som med rätta tillmäts stor betydelse och som det därför kanske kan finnas skäl att i största korthet beröra. Jag tänker på de farhågor som framförts om att Marviken som en oljeeldad kraftstation — och det är ju det dagens beslut gäller skulle få allvarliga konsekvenser för miljön. Det framgår av propositionen och det är en självklarhet att ombyggnaden kommer att prövas i precis den ordning som miljöskyddslagen anger. Genom att platsvalet av Marvi ken ursprungligen skedde för en atomkraftstation och därigenom utsattes för de mycket stränga krav som en sådan station måste fylla finns all anledning anta att platsen är lämplig för det ändamål som nu är aktuellt. Jag vill särskilt påpeka att recipientförhållandena är ovanligt väl kartlagda. De undersökningar som bedrivits i tio års tid angående frågan om en eventuell ytterligare utbyggnad av Marviken i framtiden med ännu ett aggregat får vi ta upp i ett senare och ett större sammanhang. Den frågan påverkas på intet sätt av ställningstagandet till den nu aktuella ombyggnaden som i sig själv är tillräckligt motiverad att genomföras oavsett om den kan tillföras flera aggregat senare eller inte. Frågan om vilka åtgärder som skall vidtas i den situation som nu uppkommit i Marviken framstår som ganska klar, och jag konstaterar att utskottet i det avseendet också ställt sig enhälligt bakom propositionens förslag. Men i motionerna och också i den debatt vi har här i dag har vissa frågor tagits upp, som visserligen saknar direkt betydelse för de beslut vi just nu skall fatta men som är av stort allmänt intresse. Det är den diskussion som vi nu återupplever — diskussionen om Marvikenprojektets berättigande som sådant och de erfarenheter av teknisk och organisatorisk natur som projektet gett. Det var för att ge underlag för den typen av Marvikendiskussion som vi gav ut den vitbok som det hänvisas till både i utskottsutlåtandet och i debatten i dag. Jag beklagar bara att denna vitbok inte kom ut tidigare än som skedde. Jag kan försäkra kammarens ledamöter att vi gjorde alla ansträngningar att få ut den snabbare än som visade sig vara möjligt. Men sedan en vecka föreligger den i sitt fullständiga skick och varje riksdagsledamot har erhållit ett exemplar av den. I förordet har jag utförligt angett min syn på den svenska atomenergipolitiken i allmänhet och på Marvikenprojektet i synnerhet. Det finns inget skäl att upprepa allt iag sagt i förordet Därför är det bara några punkter jag skall ta upp för att de återkommit i debatten i dag. Jag vill peka på att den enligt min mening helt grundläggande frågan vid bedömningen av Marvikenprojektets berättigande eller icke berättigande är frågan om behovet att uppföra en anläggning i Marvikens storleksklass som ett mellanled mellan Ågesta och de senare kommersiella anläggningarna. Just den frågan, som är den industripolitiskt centrala frågan när det gäller Marviken, var föremål för ytterst ingående överväganden under åren 1961 och 1962. Som framgår av vitboken diskuterades då olika möjligheter att uppnå den självständiga industriella kompetens som utgjorde ett av atomenergiprogrammets huvudmål. Nu i efterhand understryker de förändringar som vidtagits i atompolitiken under de senare åren ytterligare att det industripolitiska målet i dag är atomenergiprogrammets huvudmål.

Det alternativet ansågs både av industrin och av atomdelegationens majoritet som helt otillräckligt för att ge de erfarenheter av projektering och tillverkning i stor skala som krävs med hänsyn till den industriella målsättningen. Den bedömningen och det ställningstagandet delades av regeringen, och principbeslutet våren 1962 om att uppföra Marviken fattades också av en enhällig riksdag. Jag menar att detta var det helt avgörande ställningstagandet i Marvikenfrågan, nämligen beslutet att i och för sig ha ett projekt av denna storleksklass. Jag tycker att detta i någon mån kommit bort i debatten om Marviken.

När vi nu har upplevt genombrottet för lättvattenreaktorer, det genombrott som alitså skedde under åren efter 1962 och 1963 års beslut, kan det vara naturligt att beklaga att Marviken inte blev ett lättvattenreaktorprojekt. Man säger att ett studium av internationell marknadsutveckling vid denna tid skulle ha lett till att det svenska utvecklingsprogrammet tidigare hade lagts över på lättvattenteknik. Om vi ser tillbaka på det som är hela syftet med vitboken, nämligen att försöka bedöma besluten utifrån de målsättningar och den uppfattning av verkligheten som förelåg när man fattade besluten, så tror jag att en sådan uppläggning 1962—1963 av Marvikenprojektet inte utgjorde någon praktisk möjlighet, delvis på grund av den tidigare inriktningen av programmet. Och vi skall framför allt komma ihåg att 1962—1963 var försörjningssituationen beträffande anrikat uran fortfarande utomordentligt oklar. Såvitt jag känner till framfördes 1962—1963 heller inte den tanken. Det väsentliga nu i efterhand, när vi värderar ut Marviken, är att också tungvattenreaktorn Marviken kunde fylla sin huvuduppgift att utgöra mellansteget till kommersiella kraftreaktorer, trots att dessa kommersiella kraftreaktorer som bekant blev av lättvattentyp. Som jag tidigare framhållit är tekniken för vattenreaktorer till stor del gemensam, och en övervägande del av erfarenheterna från Ågesta och Marviken har därför kunnat tillämpas direkt på Oskarshamnsverket och de följande svenska lättvattenreaktorprojekten. Herr Johan Olsson, som tog upp denna fråga, sade att ASEA var kompetent att offerera Oskarshamnsverket som en lättvattenreaktor redan 1965, alltså som det förefaller innan erfarenheterna av Marviken kunnat utnyttjas. Det är riktigt. Men den kompetensen förutsatte i sin tur leverantörsansvaret och arbetet med Marvikenreaktorn. Det förhållandet att ASEA så pass tidigt som 1965 var kompetent är således inte någon dementi på det samband som föreligger mellan Marviken och Oskarshamn, trots att projekten alltså i sitt färdigställande kom att närma sig varandra i tiden. Under drygt ett år efter principbeslutet om Marviken 1962 bedrevs ett intensivt utredningsarbete om att uppföra reaktorn som kokarreaktor med den numera berömda interna nukleära. överhettningen, alltså att övergå från tryckvattenreaktortypen till en kokarreaktor.

Jag tror det kan vara sköl att erinra om att man när beslutet fattades var enig om den nya uppläggningen. Särskilt från ASEA:s sida framhölls att kokartypen hade större utvecklingspotential. Intresset för överhettningen betingades bl.a, av — vilket också framgår av det material som är redovisat i vitboken — att en ledande amerikansk tillverkare vid denna tidpunkt räknade med att marknadsföra lättvattenreaktorer med överhettning. Under de år som närmast följde efter Ang. avveckling av Marvikenprojektet 1963 års beslut om att övergå till kokarversionen uppstod på sina håll tvckan om den valda utformningens lämplighet och om tungvattenreaktorns framtidsutsikter över huvud. Från vattenfallsstyrelsens sida framfördes kritiken öppet. Jag tror att det framför allt var herr Johan Olsson som hänvisade till vattenfallsstyrelsens mycket klara kritik i promemorior särskilt under våren 1964 som så att säga var den avgörande tidpunkten för att påverka den framtida utvecklingen. Men det var inte bara från vattenfallsstyrelsen som kritik framfördes öppet, utan vi vet också att teknikerkretsar inom Atomenergi och andra engagerade företag haft en kritisk inställning till projektet. Nu efteråt kan sägas att kritikerna har fått rätt, men vi bör inte glömma, när vi ser tillbaka på denna tid, att det i och för sig inte alls är någonting egendomligt att den tekniska opinionen kring ett avancerat projekt är delad, också i de företag som har det direkta ansvaret. Det skulle snarare varit egendomligt om det icke hade rått delade meningar kring ett så avancerat projekt som Marviken nu utvecklades till att bli. Vi bör komma ihåg att det också hade rått mycket delade meningar om Ågestaverket. Av denna anledning skedde hösten 1964 en förnyad ingående prövning inom atomdelegationen, och den ledde på nytt fram till en enhällig rekommendation att fullfölja projektet. Jag anser att det är viktigt att vi har klart för oss att denna enighet uppnåddes i full vetskap om att det var en betydande risk som man tog. Men man sade att man tog dessa risker därför att man samtidigt såg så stora potentiella vinster i projektet. Dessutom skulle en omläggning av projektet som då redan hade upphandlats — vi var långt framme på hösten 1964 — lett till ytterligare förseningar som skulle ha vållat stora svårigheter för de engagerade företagen. Vad jag nu säger om att man var medveten om risktagandet är icke en efterrationalisering. Medvetandet om att man Ang. avveckling av Marvikenprojektet faktiskt gav sig in på starkt ökade risker avspeglade sig också i att investeringsanslagen till projektet omedelbart avskrevs genom särskilda anslag på driftbudgeten. Jag har sagt detta för att markera att de avgörande besluten i Marvikenfrågan fattades efter noggranna överväganden under medverkan av alla berörda parter och med kännedom om de tekniska och ekonomiska risker som man löpte. Dessa risker var man emellertid beredd att acceptera med hänsyn till att Marvikenprojektet i sin avancerade version ansågs kunna bättre än något annat tillgängligt alternativ leda till det industripolitiska målet. Det är därför min bestämda uppfattning att någon allvarlig kritik icke kan riktas mot de grundläggande besluten i Marvikenfrågan under åren 1961—1964, om man nämligen utgår från den situation som då rådde. Med utgångspunkt från dagens erfarenheter kan vi för det första konstatera att vi i vårt land liksom på andra håll i världen allvarligt underskattade de tekniska svårigheterna och att arbetet därför kom att läggas upp alltför ambitiöst. Vi kan för det andra konstatera att underlaget för tungvattenreaktorer av kokartyp och särskilt för den nukleära överhettningen på vissa punkter visat sig otillräckligt. När vi betraktar Marviken tror jag att vi bör vara litet försiktiga med att inta en självplågarattityd och säga att detta är ett fruktansvärt fiasko. Det finns vad jag vill kalla en enkel vulgäropinion för vilken den bedömningen av Marviken är ett faktum. Det är klart att jag talar om detta utifrån en privilegierad position, eftersom jag själv icke var ansvarig för dessa beslut. Därför är en viss grad av objektivitet inte någon större prestation. Jag tycker emellertid att det skymtade i de föregående talarnas anföranden att vi här har gjort ett fruktansvärt misstag som vi solidariskt får ta på oss ansvaret för. Vi skall inte, sade man, leta efter syndabockar. Jag tycker att det är vär defullt att detta kommit fram. Den här frågan är alltför komplicerad och alltför allvarlig för att kunna diskuteras i termer sådana som personliga syndabockar. Låt mig säga att det är grundfel att likställa Marviken med regalskeppet Wasa. Det är missvisande av två orsaker. För det första är Marviken icke ett misslyckande, mätt utifrån de effekter som projektet har haft på vår industriella utveckling inom reaktorområdet. För det andra — det var en synpunkt som kom fram flera gånger, och jag är glad över att den kom fram så klart, kanske allra tydligast hos herr Ottosson — finns det många Marviken i vårt land i statlig industri och i privat industri. Vi måste vara beredda att acceptera risken att göra felsatsningar. Vi kan aldrig döma ut ett projekt därför att det tekniskt har misslyckats. Skulle vi sätta så starka spärrar på oss själva, när vi skall fatta beslut, eller lägga sådana föreskrifter på dem till vilka vi delegerar besluten, att man inte vågar riskera att göra några misstag, då skulle vi stagnera, vi skulle låsa utvecklingen. Jag tycker att det är värdefullt att den principiella synen kom fram så klart och tydligt i de anföranden som hållits här tidigare. Jag vill bara understryka det ytterligare en gång. I den mån kammarens ledamöter känner något behov av det kan jag antyda vad som hänt i fråga om andra länders atomprogram. Den franska utvecklingen t.ex. baserades på gaskylda reaktorer med naturligt uran. I det landet har man helt fått överge sin grundläggande utvecklingslinje och gjort det på ett mycket sent stadium. Man har då hamnat i en industriell situation där man icke haft några egna konkurrenskraftiga alternativ utan blivit hänvisad till utländska licenser för lättvattenreaktorer. Arbetet med ett mycket stort antal reaktorsystem ute i världen har avbrutits. Arbetet med en gaskyld grafitreaktor i USA avbröts strax innan reaktorn var färdigställd. Den franska gaskylda tung vattenreaktorn råkade efter en kort tids provdrift i svårigheter, och det är ovisst om den kommer att tas i drift igen. Den schweiziska gaskylda tungvattenreaktorn råkade ut för ett bränslehaveri och kommer icke att sättas i stånd. Alla nationer har råkat ut för besvikelser och motgångar när det gäller reaktorkonstruktioner. Det är alltså ingalunda någon unik svensk upplevelse som vi diskuterar här i dag. Jag tror faktiskt man kan säga, utan att förgylla den svenska prestationen, att vi har kommit förhållandevis billigt undan. Vad jag nu säger är inte avsett som något generellt försvarstal. Jag har — och jag vill understryka det — i förordet till vitboken framhållit att det fanns brister i uppläggningen av projektet, framför allt i det avseendet att projektet inte var uppdelat i etapper på ett sätt som medgav en successiv utvärdering av projektet under dess utveckling med bevarad tillgång till alternativa lösningar. De tekniska oklarheterna var stora. Det var alla beslutsfattarna helt medvetna om, vilket jag tidigare har understrukit. I ett sådant läge hade det naturligtvis varit önskvärt med en flexibel uppläggning av projektet. Jag tror att de flesta hade den uppfattningen att en sådan flexibilitet faktiskt förelåg i projektet därigenom att man utgick ifrån att reaktorn skulle kunna drivas också utan överhettning med mättad ånga, om överhettningen inte skulle vara möjlig att genomföra. Denna flexibilitet visade sig vara mera skenbar än reell, helt enkelt därför att införandet av möjligheten till överhettning försvårade och komplicerade hela konstruktionen. Övergivandet av överhettningen 1969 innebar därför inte någon avgörande förenkling. När de negativa resultaten av provdriften förelåg fanns bara två alternativ. Det är den beslutssituationen som vi nu befinner oss i. Antingen skall vi lägga ner projektet eller fullfölja det genom betydande extra insatser med ett slutresultat som fortfarande är osäkert Ang. avveckling av Marvikenprojektet vad kostnaderna angår. Jag är fullt medveten om att det är en utomordentligt svårbedömbar fråga hur projektet skulle ha lagts upp för att bevara en större reell handlingsfrihet, om man accepterade den mycket ambitiösa målsättning som uppsatts för projektet. Det är självklart att jag omöjligen kan besvara den frågan. Jag vill i detta sammanhang meddela — det har en direkt anknytning till reservationerna — att medarbetarna i Marvikenprojektet från de deltagande företagen i samband med avvecklingsbeslutet i våras omedelbart inledde en mycket omfattande rapportering av sina arbetsområden. Arbete pågår för närvarande inom Atombolaget att redigera dessa rapporter till en slutrapport, som beräknas vara färdig våren 1971 och som kommer att bli en teknisk slutrapportering av reaktorprojektet Marviken. Jag utgår ifrån att denna rapport kommer att ges en sådan utformning att den blir av intresse också utanför fackkretsar och att den kan bidra till att belysa just den problematik som jag här har berört, som har berörts även av de tidigare talarna och som spelar en viktig roll i reservationernas krav på en kompleitering av vitboken. Låt mig på den punkten säga att det delvis men inte enbart av tekniska skäl var nödvändigt att begränsa målsättningen för vitboken, en begränsning som dessutom klart angivits i förordet. Som jag här flera gånger har deklarerat blev alltså målsättningen att beskriva och redovisa det material som var tillgängligt för beslutsfattarna under de kritiska skedena av Marvikenprojektet. Däremot har det inte varit vitbokens ambiticn att gå in i hela den tekniska analysen och utvärderingen av Marvikenprojektet. Detta arbete pågår nu. När det materialet föreligger hoppas jag det skall vara tillgängligt på ett sätt som är begripligt för oss. Då kommer den komplettering som här har efterlysts av reservanterna och som har förutsatts vid vitbokens uppläggning. Här i debatten liksom i vitboken har frågan om informationsoch beslutsprocessen när det gäller stora utvecklingsprojekt berörts. Det är naturligt att i dagens debatt, i utskottsutlåtandet, i motioner och i reservationer framför allt det sista ledet i den processen har uppmärksammats, dvs. frågan om riksdagens möjligheter att skaffa sig ett tillfredsställande underlag för besluten i tekniskt komplicerade frågor. Jag skall inte nu gå in på det problemet, men jag vill hänvisa till att det icke är första gången som denna fråga tas upp i riksdagen. Frågan togs upp år 1968 i anledning av motioner. Frågan om på vilket sätt riksdagen skall kunna få ett säkrare underlag för sina beslut i tekniskt komplicerade frågor hänvisades den gången av konstitutionsutskottet, i utskottets utlåtande nr 38, till grundlagberedningen. Det betyder att frågan om möjligheter att delta i förberedelserna för riksdagsbeslut i ärenden av detta slag har hänvisats till den instans som såvitt jag kan förstå från riksdagens synpunkt måste betraktas som den mest kompetenta instansen, nämligen grundlagberedningen.

Låt mig göra ett tillägg på den här punkten som jag personligen bedömer som väsentligt. Enligt min mening är inte den här aspekten på informationsproblemet den viktigaste. I detta fall är regering och riksdag till stor del i samma situation. Det tillkommer inte mig att tala i denna fråga från riksdagens synpunkt. Jag tror att det är riktigare att andra ledamöter av kammaren än jag gör det. Däremot kan jag ta upp problemet från Kungl. Maj:ts synpunkt. Jag menar att problemet är precis detsam ma för båda parter. Jag tror nämligen inte att det är vare sig möjligt eller ens, djupare sett, önskvärt att Kungl. Maj:t — jag vill gärna tillägga att detta gäller även riksdagen — inriktar sina ansträngningar i dessa frågor på att skaffa sig det underlag som krävs för att kunna göra en självständig bedömning av ett stort tekniskt projekt. Som jag ser det, måste det vara regeringens och riksdagens uppgift att ange målsättningen och de ekonomiska ramarna. Det är där det politiska ansvaret för både regering och riksdag ligger, men ansvaret för själva verkställigheten skall ligga på de organ som besitter den erforderliga sakkunskapen. Detta är inte uttryck för någon överdriven experttro från min sida, utan jag säger detta därför att jag är medveten om att en mycket farlig effekt skulle bli följden, ifall vi flyttade över beslutsprocessen i sådana här frågor i än större utsträckning till regering och riksdag — jag vill gärna säga att jag som regeringsledamot upplever att alltför många beslut av denna art redan ligger hos Kungl. Maj:t.

Jag tror uppriktigt sagt, ärade kammarledamöter, att det inte är bra att ge de kompetenta organen den möjligheten att själva avbörda sig sitt ansvar och skjuta det på Kungl. Maj:t och riksdagen. Det är inte bra för vare sig Kungl. Maj:t eller riksdagen och inte heller för de organ som har och bör ha ansvaret och som kan grunda det på en egen teknisk kompetens. Utifrån den grundsynen har de senaste årens omorganisation av atomenergiarbetet ägt rum. Vi har därvid främst sökt att inom de organ som ansvarar för utvecklingsarbetet — dvs. i detta fall AB Atomenergi — skapa lämpliga former för information, planering och beslutsfattande. Jag skall inte gå in på denna fråga i detalj, eftersom den är redovisad i vitboken. Här vill jag endast erinra om att bolagets förstatligande år 1969 ledde till en rekonstruktion av styrelsen, som för övrigt innebär att även riksdagen numera är representerad i styrelsen. Planeringen av bolagets verksamhet sker under medverkan av ett programråd, i vilket ingår ledande tekniska experter från industrier och kraftföretag. Jag tycker också att det är viktigt — mot bakgrund av den debatt som ägt rum — att framhålla att det har förts diskussioner om nya former för information och samråd inom företaget, i linje med de allmänna strävandena mot ökad företagsdemokrati i de statliga liksom i de privata företagen. Sedan flera år har Atombolaget haft kommittéer för förtroligt samråd mellan personal och bolagsiledning och nyligen har, vilket också offentliggjordes för någon vecka sedan, representanter för personalens organisationer utsetts att ingå i bolagets direktion. Jag tror således att det vore fel om vi lyfte av ansvaret från det ansvariga organet. Finner vi att det ansvariga organet icke fungerar som vi önskar är lösningen inte att befria organet från ansvar, utan att förbättra organets funktionsduglighet. Jag vill alltså sammanfattningsvis framhålla att Marvikenprojektet — trots den alltför höga ambitionsnivån och trots de brister i uppläggningen av arbetet som vi i dag kan konstatera — har utgjort ett viktigt och till och med ett nödvändigt led i vårt atomenergiprogram. De misstag som har gjorts och som utan tvivel har medfört betydande kostnader har som jag antytt haft sin motsvarighet också i andra länder, nämligen alla de länder där man har försökt driva ett självständigt utbyggnadsprogram och inte kunnat bygga på en Ang. avveckling av Marvikenprojektet redan etablerad teknik. De tekniska erfarenheter som projektet givit har till övervägande del kunnat nyttiggöras — och nyttiggöres alltså i dag. Därför, ärade kammarledamöter, är det fel att säga att Marviken är ett kapsejsat och misslyckat projekt. De mera allmänna erfarenheter av organisation och beslutsfattande som projektet givit har beaktats under de senaste årens omläggning av atomenergiprogrammet. Arbetet med att utnyttja och vidareutveckla erfarenheterna av Marvikenprojektet är inte alls avslutat, utan det pågår. Jag ser, herr talman, denna debatt i kammaren i dag som ett led i detta arbete.

Det är framtiden som är vår uppgift, och det förflutna är intressant i den mån som det lär oss någonting om framtiden. Herr talman! Jag har bett att i detta sammanhang få besvara en interpellation som har ett samband med Marvikenprojektet.

I samband med diskussionerna i slutet av 1950-talet om det svenska atomenergiprogrammets uppläggning gjorde vattenfallsverket från sina utgångspunkter den bedömningen att atomkraften på ekonomiska grunder inte skulle kunna konkurrera med de konventionella kraftslagen inom verkets produktionssystem förrän vid mitten av 1970-talet. Verket ansåg det dock angeläget att dessförinnan ha erfarenhet av uppförande och drift av en atomkraftanläggning i full skala. När statsmakterna sedermera uttalade som ett önskemål att arbetet med Marvikens kraftstation med tungvattenreaktor skulle inriktas på ett färdigställande under år 1967, förklarade sig vattenfallsverket därför villigt att på sedvanligt sätt bära den räntabla delen av anläggningskostnaden med tilllägg för ett belopp som motsvarade det värde verket som kraftföretag kunde anse sig ha av vunna erfarenheter. Den resterande delen av vattenfallsverkets investeringar i Marviken förutsatte verket skulle ställas till förfogande utan förräntningsoch amorteringsskyldighet. Av propositionen om avveckling av Marviksprojektet framgår att 270,8 miljoner kronor anvisats för projektet till vattenfallsverket från investeringsanslaget Kraftstationer m.m. fr.o.m. budgetåret 1963/64. Dessa medel har ställts till verkets förfogande utan förräntningsoch amorteringsskyldighet. För att göra det möjligt för verket att omedelbart skriva av investeringarna i Marviken utan inverkan på rörelseresultatet, har motsvarande avskrivningsanslag anvisats på driftbudgeten. Dessutom har till vattenfallsverket för budgetåret 1969/70 anvisats ett extra avskrivningsanslag med 35 miljoner kronor för forskningsoch utvecklingskostnader på atomenergiområdet som verket tidigare belastats med i högre grad än enskilda kraftföretag. Härav har 16,2 miljoner kronor hänförts till Marvikenprojektet. Verket har därför numera i sina av skrivningsplaner inte kvar någon del av anskaffningsvärdet för den tillämnade atomkraftstationen i Marviken. Under perioden 1963—1969 skrev vattenfallsverket på sedvanligt sätt av ca 3,5 miljoner kronor för projekteringsoch utvecklingskostnader som hänförde sig till tiden före år 1965. Detta är de enda avskrivningar med någon skatteeffekt som ägt rum. De motsvarar en kommunalskatteeffekt på ca 90 000 kronor per år eller för hela sjuårsperioden ca 630 000 kronor. Med hänsyn till de erfarenheter verket får anses ha vunnit av sitt deltagande i Marvikenprojektet finner jag det inte motiverat att vidta särskilda åtgärder i skattehänseende för de relativt obetydliga kostnader vattenfallsverket skrivit av för investeringarna i Marviken.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation angående statens vattenfallsverks avskrivningar på Marvikenprojektet och det sätt på vilket dessa avskrivningar påverkat rörelseresultatet och därmed vattenfallsverkets redovisning för kommunalskatt till kommuner och landsting. Frågan om statens vattenfallsverks kommunala beskattning har varit föremål för framställningar, förslag och beslut i riksdagen alltsedan 1928. På grund av de speciella favörer som statens vattenfallsverk får genom gäldränteberäkning och avskrivningssystem har kommuner och landsting med statliga vattenkraftsoch regleringsanläggningar inom sina domäner fått vidkännas förluster av kommunalskatteinkomster, som de skulle ha erhållit om motsvarande anläggningar drivits av enskilda kraftföretag. Frågan om statens vattenfallsverks avskrivningssystem behöver = särskilt granskas. Vid ett års inkomstberäkning gjorde vattenfallsverket en avskrivning på 124 miljoner kronor för försämrat penningvärde. Vilket annat företag får vidtaga sådana avskrivningar med det motivet utan att komma i klammeri med rättvisan? Dessa avskrivningsoch gäldränteavdrag drabbar till största delen glesbygdskommuner, framför allt i Norrland. Därför har det väckt stor förvåning när man i olika media meddelat att statens vattenfallsverk även gjort avdrag för avskrivningar av kostnader i Marvikenprojektet. Allmänheten i de berörda områdena har fått den uppfattningen att vattenfallsverket ånyo medverkat till att kommunalskatterna minskat på rörelseöverskottet från vattenkraftanläggningarna. Ett år vidtog verket en avskrivning på 70 miljoner kronor. Jag har i interpellationen nämnt det förhållandet och även genom kontakter med Vattenfall försökt att få klarlagt huruvida den avskrivningen påverkat rörelseresultatet. Tyvärr har jag inte fått något besked därom. Industriministern nämner inte detta i sitt svar utan konstaterar att statens vattenfallsverk under åren 1963 —1969 endast gjort avskrivningar med 3,5 miljoner kronor och att detta haft en kommunalskatteeffekt av 90 000 kronor per år eller för hela sjuårsperioden cirka 630 000 kronor. Industriministern finner det inte motiverat att vidta särskilda åtgärder i skattehänseende ”för de relativt obetydliga kostnader vattenfallsverket skrivit av för investeringarna i Marviken”. Det kan förefalla vara obetydliga summor från kommunalskattesynpunkt. Tillsammans med de kommunalskatteförluster berörda kommuner drabbas av genom tidigare nämnda gäldränteoch avskrivningsberäkningar gör det emellertid att kommunerna borde få sin rättvisa del av statens vattenfallsverks kraftverksrörelse i likhet med vad som gäller för andra företag. Jag skulle också vilja beröra frågan om statens vattenfallsverks framtida organisation, som har betydelse från både atomkraftsoch vattenkraftssyn Ang. avveckling av Marvikenprojektet punkt. Verket har i remissvar över affärsverksutredningen varit positivt till en ändring och föreslagit att det vid en bolagsbildning skulle få ett eget kapital på 1600 miljoner kronor. Affärsverksutredningen har däremot föreslagit 1000 miljoner kronor. Om vattenfallsverkets eget förslag fick utgöra grund för ett genomförande av affärsverksutredningens intentioner, skulle de berörda vattenkraftkommunerna erhålla ungefär samma möjlighet till kommunal beskattning av Vattenfall som av de enskilda kraftverken. Affärsverksutredningen har nu legat remissbehandlad på regeringens bord i ungefär två år. Det skulle vara intressant att höra industriministerns synpunkter på om dess förslag kommer att genomföras för vattenfallsverkets del och efter vilka grunder samt huruvida omnämnda 70 miljoner kronor ändå på något sätt påverkat rörelseresultatet.

Herr talman! En mycket kort replik! När det gäller statsutskottets utlåtande nr 220 är vi som alla talare här framhållit överens om linjerna för Marvikens avveckling. Vad vi sagt i reservationen gäller inte bara Marviken som sådant utan det gäller i största allmänhet projekt av denna storleksordning och där man kan fråga sig om informationen till Kungl. Maj:t och riksdagen alltid blir den som man skulle önska. Jag har i mitt anförande liksom i utskottet förklarat att vi inte ifrågasatt Marvikens berättigande i och för sig. Vi tror att projektet varit värdefullt bl.a. för industrin, och jag har också sagt här tidigare i dag att jag inte anser att alla pengarna är bortkastade. Men det har funnits tillfällen under denna tid då man kanske kunnat inta en annan hållning. Jag vill inte säga att det bara är statsråd som har prestige att hålla på. Det gäller även på andra områden, och i detta fall behöver inte statsrådet Wickman ta åt sig, ty det var inte han som satt vid rodret när beslutet fattades. Men jag vill inte beskylla den som satt där då heller. Det finns kanske prestigeskäl även hos dem som kunde detta betydligt bättre än lekmännen. Vad vi velat säga i vår reservation är att vi har en känsla av att det skulle varit intressant att förutom vitboken som vi har tackat för också ha fått en mer objektiv komplettering av vitboken. Jag har varken gråtit över spilld mjölk eller velat försöka få fram några syndabockar, utan det är närmast med tanke på möjligheten att så långt möjligt undvika felinvesteringar i fortsättningen som vi begärt denna parlamentariska utredning. Statsrådet säger här i dag att vi har att förvänta en avrapportering och en slutrapport. Jag beklagar att vi inte hade den uppgiften redan vid utskottsbehandlingen, ty det är möjligt att vi då kunde ha skrivit ihop oss på ett annat sätt och fått denna avrapportering och denna slutrapport utförda på ett sådant sätt att även lekmän haft möjlighet att studera dem. Då hade kanske något av vad vi begärt i reservationen kunnat anses uppfyllt. Till sist vill jag uttala min tillfredsställelse över att statsrådet uppfattat vårt agerande i denna fråga på det sätt som han säger i sitt anförande. Det bevisar att vi har haft en ärlig uppfattning när vi framfört vår reservation med den rimliga begäran som jag beklagar att utskottet inte kunnat ena sig om. Det skulle nämligen ha bidragit till att vi varken hade behövt några häxprocesser eller skaffa fram några syndabockar, utan då skulle vi ha fått den begärda utredningen direkt.

Herr talman! Även jag vill gärna instämma i betygsättningen av debatten. Den har varit saklig, som en debatt i riksdagen bör vara, och den har inte haft några överslag. Det är dock möjligt att debatten kommer att skärpas när herr Åkerlund och förutvarande statsrådet Lange, som finns härnäst på talarlistan, kommer att delta i den. Jag har inte mycket att erinra emot statsrådet Wickmans anförande. Jag vill gärna hålla med om att år 1962 var enigheten stor. även om de informationer som fanns men inte nådde fram då hade varit tillgängliga för oss tror jag inte att beslutet blivit ett annat. När statsrådet säger att det hade varit omöjligt att hoppa över det steg som Marvikenprojektet innebär, vill jag dock sätta ett frågetecken i kanten. Det är möjligt att de första åren fram till 1964 var av betydelse för elkraftindustrin, eftersom man i Marvikenprojektet kunde utveckla sina kunskaper på detta område, men 1964 och 1965 framfördes mycket stark kritik från tekniska experter. Det kanske kan tyckas vara en form av efterklokhet att kritisera nu, men vi har ju först i efterhand fått del av viss kritik. Statsrådet säger själv på s. 12—13 i Ang.

Det var ändå så att ASEA redan 1965 kunde offerera kompletta lättvattenreaktorer. Men kraftverksföretagen var också de i stånd att beställa ett lättvattenverk 1965, de hade redan samlat tillräckliga fakta för ett sådant beslut. Det fanns redan då samlad erfarenhet på båda håll, mycket givetvis baserad på den svenska forskningen men åtskilligt även på utländska erfarenheter. Jag tror alltså att statsrådet Wickman något övervärderar de erfarenheter man vunnit med Marviken. Jag vill inte förneka det ansvar vi alla har, men jag vill framhålla att kritiken inte nådde fram till oss 1963 och det är där man vill se en annan hantering i de här frågorna i framtiden. Statsrådet säger att vi måste akta oss för att alltför mycket sätta oss in i experternas diskussioner. Det skulle innebära att vi binder oss i förhand. Han menar alltså att vi skall låta experterna komma fram med förslagen och stå för dem och vi skall först därefter ta ställning. I princip har jag inget emot klara avgränsningar här. Men å andra sidan kommer vi att efter experternas utlåtande gång efter annan få ta ansvaret och inte bara ansvaret baserat på experternas syn utan också baserat på sociala och samhällsekonomiska synpunkter. Då måste vi ha möjlighet att grunda vårt beslut på egen erfarenhet. Den erfarenheten tror jag inte vi kan få på annat sätt än att vi på ett tidigt stadium kommer in i utvecklingen och tillsammans med experterna får lyssna på de olika alternativen i debatten och där efter göra oss så underkunniga som möjligt om vad som sker i frågorna. Jag är glad över att det kommer att bli en slutrapport. Den kommer att ge ytterligare belysning åt frågan, och det tror jag är av stort värde när vi har att möta allmänhetens reaktion, som jag tror kommer att bli hård. Men jag vill gärna medverka och förklara och redogöra för den bakgrund som riksdagen har haft när man beslutat om svensk atomenergi under 1960-talet.

Herr talman! Först vill jag, herr talman, säga till herr Pettersson att mitt interpellationssvar tydligen inte var tillräckligt klart utformat, vilket framgår av herr Petterssons replik. Vad interpellationssvaret innehåller är just att de 70 miljonerna icke är en avskrivning av den form som påverkat rörelseresultatet och därmed den skattepliktiga inkomsten. Naturligtvis har det skett avskrivningar av Marvikenanläggningen. Men de avskrivningarna har finansierats genom särskilda anslag över riksbudgeten och har därmed lämnat den beskattningsbara inkomsten hos Vattenfall opåverkad, med undantag, som jag nämnde särskilt för att vara fullständigt tydlig, för de 3,5 miljoner i hela Marvikenprojektet som Vattenfall hade skrivit av fram till 1965. Jag tycker att det är viktigt att man har storleksordningen klar för sig — 3,5 miljoner av den totala vattenfallsverksinvesteringen på 270 miljoner — för att få rätt proportion på frågan eftersom interpellationen uppenbarligen är grundad på föreställningar ute i kommunerna att det är de 270 som avskrivits på detta sätt. Det är då viktigt att tala om att det är 3,5 miljoner och inte 270. Om dessa 3,3 miljoner har jag sagt att det är rimligt att den avskrivningen verkligen belastar vattenfallsverket därför att vattenfallsverket, som vår ledande kraftproducent, har behov av den erfarenhet som i det här fallet värderats så lågt som 3,5 miljoner. Jag finner därför inte att det ur skattesynpunkt föreligger något skäl att ifrågasätta denna avskrivning på 3,5 miljoner kronor. Jag skulle till och med kunna motivera mycket väl, att den avskrivning som skulle ha belastat Vattenfall sannerligen inte borde ha varit lägre utan snarare väsentligt mycket högre. Från den synpunkten kan nog de kommuner, som jag vet har en kritisk inställning till de beskattningsregler som gäller Vattenfallsverket, i varje fall på denna punkt känna sig icke missgynnade utan tvärtom i hög grad gynnade. Jag skall inte ta upp hela frågan om vattenfallsverkets beskattningsregler. Det skulle föra en smula långt i denna debatt. Jag vill bara, för att herr Karl Petterssons uttalanden inte skall stå oemotsagda i protokollet, få antecknat att jag inte instämmer i — jag skulle kunna motivera det utförligt — herr Petterssons beskrivning av hur det nuvarande systemet verkar. Därmed icke sagt att detta system är perfekt. Det är riktigt, som herr Pettersson säger, att om vi genomför affärsverksutredningens förslag kommer vissa av dessa frågor i ett delvis annat läge. Jag är inte i dag beredd att avge något uttalande om när, i vilken form och i vilken omfattning vi kommer att lägga affärsverksutredningens = förslag = till grund för förslag till riksdagen. Men jag vill gärna lämna en information till herr Pettersson, som med sådan envetenhet — och det är riktigt — följer vattenfallsverkets förehavanden. Jag vet inte om herr Pettersson har observerat, att för en tid sedan inkom till departementet en framställning från Vattenfall om de redovisningsprinciper som nu är i kraft. Denna framställning är orsakad av den mycket kraftiga resultatförsämring som vattenfallsverket har råkat ut för under beskattningsåret 1970, på grund av den exceptionellt besvärliga kraftsituationen. Om nämligen Vattenfall inte hade gjort denna fram ställning och om den icke bifalles skulle ett mycket kraftigt kommunalskattebortfall inträffa som en automatisk följd av valtenfallsverkets starkt försämrade rörelseresultat. I det läget har alltså Vattenfall hos Kungl. Maj:t begärt att få sina redovisningsprinciper så förändrade att detta kommunalskattebortfall kan undvikas. Och det gäller här ett bortfall av kommunalskatter på cirka 10 miljoner kronor under ett år, medan den fråga som herr Pettersson har aktualiserat gäller 630 000 kronor under en sjuärsperiod. Jag vill gärna säga detta därför att det inte minst under dessa sista dagar i så stor utsträckning förekommer att vattenfallsverket utsätts för en — som jag skulle vilja kalla det — nästan konsekvent förtalskampanj. Här tar Vattenfall själv av hänsyn till kommunerna detta initiativ att få sina redovisningsregler förändrade, just för att undvika ett kraftigt fall i kommunernas skatteinkomster. Ansökan är som sagt inte behandlad, men vi kommer att behandla den rätt snabbt. Beträffande Marvikenfrågan i övrigt skulle en fortsättning av debatten från min sida egentligen vara bara en upprepning av vad jag anfört tidigare. Jag vill gärna uttala att jag själv är ledsen över att uppgiften om det slutrapporteringsarbete som pågår i Atombolaget inte bragts till utskottets kännedom. Jag fick nämligen själv reda på det för mindre än en vecka sedan. Att vi inte kände till detta berodde på att det slutrapporteringssystem som tillämpas betraktades av bolaget som en självklar rutinåtgärd. Arbetet sattes i gång som en självklar rutinåtgärd redan i samband med att avvecklingen rekommenderades av bolagets ledning långt före den debatt vi har i dag och långt före vitboken. Jag är inte i stånd att ge någon utförlig beskrivning av hur slutrapporten kommer att se ut, men jag har velat ta upp denna fråga i debatten. Jag har ock Ang. avveckling av Marvikenprojektet så — som de tidigare talarna här märkte — gjort det speciella uttalandet i mitt anförande att jag utgår ifrån att denna slutrapport får en sådan utformning att den också belyser de frågor som vi här diskuterat. Med hänsyn till detta material och med hänsyn till att principfrågan om information till riksdagen i tekniskt komplicerade frågor är föremål för bedömning av grundlagberedningen har jag — för att komma tillbaka till vad reservanterna anfört — uppriktigt sagt svårt att se att vi skulle kunna komma längre genom den speciella åtgärd som reservanterna föreslår. Avslutningsvis vill jag säga att vi ju här talat mycket om Marviken och att vi är helt ense om att det är värdefullt att dra slutsatserna av de erfarenheter vi vunnit av Marviken. Till sin storleksordning är naturligtvis beslutet om Marviken rätt unikt. I vår allmänna planering — i den mån vi har en överblick över den — kan jag icke se att det dyker upp något annat projekt som är av denna storleksordning och så omfattande att det direkt kommer att underställas riksdagen. Däremot finns under flera anslag i vår budget frågor som är, kan vi säga, en serie Marvikenminiatyrer. Tag t.ex. det anslag som jag haft anledning att redovisa för riksdagen i januari till styrelsen för teknisk utveckling. Denna styrelse fattar i sig ett flertal beslut som innebär finansiering av industriella utvecklingsprojekt. Naturligtvis är dessa beslut av mindre omfattning och kostnaderna bara någon procent av vad Marviken kostar, men själva beslutssituationen är i dessa fall densamma.

Vi har sedan skapat ett organ som enligt vår mening — man kan ha olika bedömningar därom är det effektiva instrumentet för att fatta tekniskt komplicerade beslut. Jag kommer alltså tillbaka till detta och anser att det är och bör bli huvudlösningen av det problem som vi diskuterar, nämligen att öka effektiviteten hos de organ som får ansvaret. Detta betyder ingalunda att vi abdikerar för experterna, utan jag talar här om de rent tekniskt komplicerade besluten och icke om vilka värderingar som skall styra det hela. Jag talar icke om vad de skall inriktas på och inte om vilken total kostnadsram vi är beredda att fastställa. Det är självklart att det är Kungl. Maj:t och riksdagen som har och bör ha det avgörande inflytandet.

Herr talman! I interpellationen ställde jag frågan om de 70 miljoner kronor som avskrivits för det ändamål det här gäller, och i sitt senaste anförande har industriministern klarlagt hur det hela ligger till. Men samtidigt framhärdar industriministern i sin uppfattning att den redovisning som gjorts beträffande avskrivningarna inte är någonting att ta större hänsyn till. Jag delar inte denna uppfattning, särskilt med hänsyn till vad jag tidigare framfört om den gällande ordningen på det kommunala beskattningsområdet av statens vattenfallsverks kraftverksrörelse. Industriministern ville göra gällande att statens vattenfallsverk har svartmålats. Jag vill inte helt och hållet dela hans uppfattning. Det ganska markanta missnöjet med rätten till avdrag för ränta och avskrivning är befogat. Vattenfall har begärt bemyndigande att behålla taxeringarna vid ungefär 17 miljoner kronor för 1970 års inkomsttaxering, vilket skulle betyda en skillnad på 10 miljoner kronor — i förhållande till redovisat resultat. När vi nu är inne på Vattenfall, skulle jag vilja ta upp en fråga som vi tidigare har behandlat här i riksdagen, nämligen fastighetstaxeringen. Taxeringsvärdena utgör ju underlag för en av de mera betydande intäktsposterna för kommunerna från kraftverksbeskattning när det gäller de statliga kraftverken. Vi diskuterade då de sänkta taxeringsvärdena. Förvaltningsutskottet i mitt hemläns landsting har enhälligt beslutat att överklaga Vattenfalls fastighetstaxeringar. En kommun hade inte godkänt taxeringen, men då sades det från denna talarstol att man inte trodde att Vattenfall skulle överklaga den kommunens beslut. Tyvärr stod sig inte denna spådom, utan Vattenfall har överklagat. Verket begär en sänkning av taxeringsvärdena från 165 miljoner kronor till 132 miljoner kronor, således en sänkning med 33 miljoner kronor, vilket är en stor summa för en glesbygdskommun omräknat i skatteinkomst. Jag tackar än en gång industriministern för det svar som jag har fått.